Herr talman! Det ärende som vi nu går att behandla berör ett i många avseenden både besvärligt och känsligt ämne. Som framgår av lagutskottets betänkande 1986/87:33 om uppskov med behandlingen av vissa ärenden, har utskottets borgerliga ledamöter yrkat uppskov med hela frågan till hösten. Detta har vi gjort inte bara för att tillmötesgå talmanskonferensens rekommendation om uppskov med ärenden som inte nödvändigtvis måste avgöras under innevarande riksmöte, utan även — och detta är det tyngst vägande skälet — för att ge enskilda ledamöter och partigrupperna god tid att sätta sig in i problemen. Jag måste erkänna att jag inte fått höra några sakskäl till majoritetens ovilja att tillmötesgå vår begäran om uppskov. Till utskottets betänkande har fogats ett antal reservationer. De visar att frågan om en lagreglering av de homosexuellas situation inte följer partilinjerna; detsamma gällde för övrigt även de motioner som väcktes med anledning av propositionen. Den kommande voteringen torde markera detta ytterligare. Att uppfattningarna i ett ärende som detta inte går mellan partierna utan genom partierna är naturligt. Herr talman! Ingen har givetvis någonting emot att de homosexuellas situation underlättas. Men från detta till att göra sambolagens regler tillämpliga på homosexuella samboförhållanden är steget långt. Detta har Allan Ekström och jag mycket starkt betonat i reservation nr 1 till det nu aktuella betänkandet. För oss — liksom jag tror för de flesta — är det självklart att samhället skall främja den heterosexuella familjebildningen. Denna uppfattning bygger på värderingar som är djupt förankrade — ja, närmast att betrakta som självklara, för att inte säga nedärvda — hos flertalet medborgare. Det finns därför all anledning för riksdagen att på olika sätt stödja en normal familjebildning; inte minst gäller detta barnfamiljerna. Något motsvarande skäl för riksdagen att genom lagstiftning införa regler som stärker de homosexuellas ställning föreligger däremot inte enligt vår mening. Herr talman! Jag vill erinra om att när riksdagen den 8 april i år beslutade att anta lagen om sambors gemensamma hem, gav vi moderater inte förslaget vårt stöd. Det var ett förslag som lagreglerar förhållandet för icke gifta samboende män och kvinnor samt även för ogifta samboende som just valt att vara ogifta därför att de inte vill ha sitt förhållande lagreglerat. Det är naturligt att vi, som motsatte oss införandet av sambolagen för ogifta män och kvinnor, även gör det för samboende av samma kön. Jag kan förstå utskottsmajoritetens resonemang om att den ekonomiska sammanflätningen mellan två homosexuella som varaktigt bor tillsammans kan bli densamma som vid ett heterosexuellt förhållande. Detta behöver ju inte nödvändigtvis innebära behov av en lagstiftning. Möjligheter finns ju här — liksom vid heterosexuella förhållanden — att genom avtal rättsligt reglera det gemensamma boendet, delning vid eventuell separation eller vid dödsfall. Herr talman! Det är angeläget att vi även i detta sammanhang försöker komma fram till lösningar som är gemensamma för de nordiska länderna. Antagande av regeringens lagförslag skulle motverka vår strävan efter nordisk rättslikhet på familjerättens område. Jag avser inte att närmare gå in på de motionsförslag som innebär att sambolagen skall ändras så att heterosexuella och homosexuella förhållanden skalllikställas. Även om jag ogillar regeringens förslag till lagreglering av de homosexuellas situation, vill jag uttrycka min tillfredsställelse med att justitieministern inte anser att reglerna om äktenskap bör utvidgas till att gälla två personer av samma kön eller att homosexuella samboende skall medges rätt att adoptera barn. Äktenskap mellan personer av samma kön skulle stå i direkt strid med människors inställning, och vid en adoption skulle barnets situation eller vad som är bra för barnet definitivt inte beaktas. Det är inte helt ovanligt att två personer av samma kön bor tillsammans och således har gemensamt hushåll utan att ha ett sexuellt förhållande. Ett sådant samboende kan i olika situationer kompliceras genom det lagförslag som nu föreligger. Hänvisningen till bl.a. utsökningsbalken innebär exempelvis att kronofogden vid utmätning i hem som delas av två personer av samma kön måste klarlägga om personerna lever samman i ett homosexuellt förhållande eller ej. Samboendets orsaker måste fastställas, eftersom det är avgörande för i vilken utsträckning egendomen kan tagas i utmätning. Samlevnadens orsaker måste offentligen — eventuellt inför domstol — klarläggas, med allt vad det innebär av intrång i personliga förhållanden och personlig integritet. I motion §o154 har vi motionärer även tagit upp frågor som berör bl.a. förtal av homosexuella. Dessa frågor har behandlats av socialutskottet, varför jag inte avser att beröra dem. Lagförslaget om de homosexuellas situation är en legitimering av ett — som Kommunförbundet uttryckt det — ”beteende som avviker från det normala”. Det vore inte bra om en sådan legitimering skulle uppfattas som ett aktivt samhälleligt stöd av homosexuell samlevnad. Det skulle kunna innebära att de — det gäller främst ungdomar — som är tveksamma när det gäller den sexuella läggningen lättare kan förledas att inleda en homosexuell förbindelse än vad annars hade varit fallet. Mycket skulle kunna tilläggas i detta ärende, herr talman, men jag skall avstå från det. Jag yrkar med detta bifall till reservation 1 och, därest denna skulle vinna kammarens bifall, till följdreservationerna 6 och 9 angående ärvdabalken och jordabalken.

Herr talman! Det nu aktuella ärendet gäller de homosexuellas situation i vårt samhälle. Regeringens proposition har behandlats av lagutskottet såvitt gäller förslag till lagstiftning för homosexuella sambor, och det är den punkten jag kommer att behandla. Inledningsvis kan konstateras att frågan om en sambolag för homosexuella har rört om många heta känslor i samhället. Åsiktsskillnaderna är stora mellan å ena sidan dem som vill införa homosexuella äktenskap och å andra sidan dem som vill stoppa varje form av rättslig reglering. Faktum är att frågor om de homosexuellas situation berör många människor. Antalet homosexuella kan självfallet inte exakt fastställas, men på goda grunder kan hävdas att det är stort. Hälften av dessa lever i parförhållanden, och flertalet av de övriga skulle vilja leva i ett sådant förhållande. Det är oklart hur många som vill göra det helt öppet. I homosexuella parförhållanden uppkommer ofta en s.k. ekonomisk sammanflätning mellan parternas egendom som motsvarar heterosexuellas samboförhållanden. Samtidigt kan det uppstå samma problem vid upplösning av den ekonomiska gemenskapen vid separation eller dödsfall. Härav följer att det finns behov av en rättslig reglering för homosexuella sambor. Detta behov blir extra uttalat i det rättsläge som har skapats genom tillkomsten av en sambolag för heterosexuella par. En reglering även för homosexuella par ligger dessutom väl i linje med den inställning som har kommit till uttryck i samarbetet inom Nordiska rådet. Herr talman! Regeringens proposition om de homosexuellas situation i samhället är — även om den är tunn — bra i många delar, men tyvärr är den urusel vad beträffar förslaget till sambolag. Den homosexuella sambolagen är innehållsmässigt konstruerad på samma sätt som den heterosexuella sambolagen. Denna sistnämnda lag utsattes för en fullständigt förödande kritik vid riksdagsbehandlingen beträffande sambobegreppets innebörd, egendomsgemenskapens omfattning och lagens rättsverkningar. Motsvarande kritik drabbar självfallet även den homosexuella sambolagen, och därför kan i denna del hänvisning göras till dels lagutskottets betänkande 1986 87:100 anförandena nr 6, 127 och 130. En juridikprofessor har uttalat att den heterosexuella sambolagen kommer att bli världens mest missförstådda lag. Det ligger mycket i det omdömet, men jag tror på säkra grunder att det blir ännu värre med den homosexuella sambolagen. Förslaget till homosexuell sambolag har nämligen sina alldeles egna problem, och jag skall belysa några av de största. För det första tillämpas en mycket märklig lagstiftningsteknik. De homosexuella får ett mycket osjälvständigt rättsskydd. Sådant skydd uppkommer nämligen endast om det homosexuella parets situation kan jämställas med ett heterosexuellt par, som i sin tur kan liknas vid ett äktenskapligt par. Detta är en ologisk och orimlig konstruktion. Anledning saknas naturligtvis att göra direkta jämförelser mellan skilda parrelationer. Varje parrelation har ju sin särställning och en självklar rätt till en rättvis rättslig reglering i ett rättssamhälle som vårt. För det andra blir det extra känsligt att fastställa ett homosexuellt sambobegrepp. Enligt förslaget krävs en förbindelse, vari normalt ingår bl.a. sexuellt samliv. I detta sammanhang menas då en sådan homosexuell relation som kan betecknas som samliv av sexuell natur. Fastställandet av ett sådant förutsätter ett extra olustigt snokande i djupt känsliga personliga förhållanden. Vid tvist mellan parterna blir sådana integritetskränkningar helt oundvikliga. För det tredje bygger förslaget till homosexuell sambolag på samma kollektivistiska syn som den heterosexuella sambolagen och blir därigenom ytterligare en rättslig variant till den arbetsrättsliga kollektivanslutningen. I detta fall kan konsekvenserna bli extra absurda. Många människor av samma kön som bor tillsammans av helt andra än sexuella skäl riskerar att felaktigt ”fångas in” under den homosexuella sambolagen. Visserligen finns en utträdesrätt, men ett utnyttjande av denna rätt ”tvingar” fram ett öppet erkännande av homosexualitet. Sammanfattningsvis kan sägas att den homosexuella sambolagen är ett ännu värre juridiskt missfoster än den heterosexuella sambolagen — och det säger inte litet. Herr talman! Folkpartiets förslag är att regeringen bör åläggas att återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till rättslig reglering av de homosexuellas samboförhållande. En ny reglering skall då innehålla vissa viktiga grundelement, utan att vara behäftad med nu kritiserade fel. Parternas ekonomiska gemenskap måste klarare preciseras till sin omfattning. Möjligheterna till avtal mellan parterna måste förbättras och även tilläggas rättsligt bindande kraft. En rättvis upplösning av parternas ekonomiska sammanflätning vid separation eller dödsfall förutsätter rimligare regler och ett bättre rättsskydd för en svagare part. Allmänt kan sägas att ett rättsskydd på den heterosexuella sambolagens nivå inte med fog borde kunna kritiseras från homosexuellt håll. Slutligen är det naturligtvis en självklarhet att en rättslig reglering för homosexuella samboförhållanden måste bygga på en frivillig anslutning. Parterna skall genom bindande avtal kunna bestämma omfattningen av det gemensamma rättsskyddet. Det kan dock finnas anledning att överväga ett visst obligatoriskt minimiskydd. Frågan om utformningen av den rättsliga regleringen får bli föremål för mer ingående överväganden, men med inriktning på ett nytt förslag redan under innevarande år. Det bör vara fullt möjligt. Herr talman! Mot bakgrund av det anförda yrkar jag bifall till folkpartiets reservation nr 3 till lagutskottets betänkande nr 28.

Herr talman! Det är positivt att det har framlagts förslag som syftar till att dels förhindra diskriminering av homosexuella, dels öka förståelsen för dem och deras situation. Däremot kan vi inom centern inte finna att det är lämpligt eller att det finns tillräckliga skäl för att utsträcka den just beslutade sambolagen till att även gälla homosexuella par. Innan jag går in på sambolagen och de homosexuella vill jag nämna två frågor inom lagutskottets ansvarsområde som berörs i propositionen men som inte föranlett några förslag från regeringen. Det gäller frågan om rätt för homosexuella par att ingå äktenskap och att adoptera barn. Jag vill uttala min tillfredsställelse över att regeringen här klart avvisat dessa förslag som ibland har framförts. Samhället skall acceptera att två personer av samma kön lever samman under homosexuella förhållanden, men för den skull finns det inte skäl att möjliggöra äktenskap för dem eller att tillåta adoption av barn. Så långt delar vi alltså de slutsatser som regeringen har kommit fram till. Däremot är vi något förvånade över att regeringen föreslår en särskild lag om homosexuella sambor, innebärande att även dessa par skall omfattas av sambolagen. Centern stödde förslaget om införande av sambolagen. Vi gjorde det därför att vi ansåg att den behövs, främst för att skydda den svagare parten — oftast kvinnan — när ett samboförhållande upplöses. Ett annat skäl är att skydda barnens intressen. Vi vet att nästan vartannat barn för närvarande föds i ett samboförhållande där föräldrarna är ogifta. Men motsvarande skäl finns inte för att utsträcka sambolagen till att gälla även homosexuella par. Eftersom dessa par ej kan få eller adoptera gemensamma barn finns ej somi mycken annan familjerättslig lagstiftning — skäl att lagstifta för att skydda barns intressen. En del av sambolagen är de paragrafer som anger att den som bäst behöver bostaden har rätt att överta den om den innehas med hyreseller bostadsrätt. Men den som bäst behöver bostaden är praktiskt taget alltid den som skall ha vårdnaden av de gemensamma barnen när ett samboförhållande upplöses. Den delen av sambolagen kan följaktligen aldrig komma att tillämpas på homosexuella par. Det finns även anledning att erinra om att alla par bestående av två personer av samma kön inte är homosexuella par. Av praktiska skäl kan, som vi angav i centerns motion, nämligen två personer av samma kön bo tillsammans under kortare eller längre tid. Det kan t.ex. gälla två bröder eller två systrar, en förälder och ett barn, två studerande eller två arbetskamrater. Det är att märka att den föreslagna lagen kan komma att leda till att det i vissa situationer kan bli tvist om huruvida ett samboförhållande har varit homosexuellt eller ej. När t.ex. en av de samboende avlidit blir den efterlevandes rättigheter större om han eller hon kan påvisa att det rått ett homosexuellt parförhållande. Den avlidnes släktingar har å andra sidan intresse av att påvisa att det inte har varit ett homosexuellt förhållande. I det av regeringen i höstas framlagda förslaget om sambolag, som riksdagen under våren har antagit, anges att sambolagen endast gäller sådana samboförhållanden där en ogift kvinna och en ogift man bor tillsammans under äktenskapsliknande former. Nu föreslås det i propositionen att ordet ”endast” skall utgå redan innan sambolagen träder i kraft. När vi i centern i höstas hade att ta ställning till förslaget om sambolag, fann vi det positivt att regeringen föreslagit ett ordval i lagen som skulle göra den tillämplig endast på par bestående av en ogift man och en ogift kvinna. Vi motsätter oss följaktligen nu att ordet ”endast” utgår ur sambolagen. Sammanfattningsvis, herr talman, anser vi att det inte finns skäl att utvidga sambolagen till att gälla homosexuella par. Det finns inte anledning för samhället att särskilt lagreglera de ekonomiska förhållandena mellan två personer av samma kön därför att det råder ett homosexuellt förhållande mellan dem. Samhället skall förhindra diskriminering av och öka förståelsen för de homosexuella. Men samhället skall inte på dem tillämpa sambolagen, som är utformad och anpassad till par bestående av en kvinna och en man och till parförhållanden där i de flesta fall gemensamma barn förekommer. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna nr 2, 7 och 10 avgivna av oss centerpartister i lagutskottet.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall dels till vpk-reservationerna till socialutskottets aktuella betänkande, dels till ett särskilt yrkande till lagutskottets betänkande nr 28 mom. 1, som utdelas på ledamöternas bänkar. Det lyder som följer: hos regeringen begär förslag om allmän omredigering av familjerättslagstiftningen med syfte att likställa heterooch homosexuell samlevnad. Herr talman! 1973 föreslog vpk i en riksdagsmotion att homosexuellas samlevnad skulle inrangeras i det familjerättsliga systemet. Nu, 14 år senare, kommer det första steget i ett erkännande av att det finns hundratusentals människor i samhället med homosexuell läggning, som har berättigade anspråk på att bli delaktiga i familjerättslagstiftningen. I anslutning till detta vill jag notera att de borgerliga partierna, som har krävt uppskov med denna reform, därmed visar ett påfallande ointresse för denna samhälleliga fråga. De visar också en påfallande okunskap. Har man inte under dessa många år när denna fråga har diskuterats och utretts förskaffat sig kännedom om förhållandena, lär man inte kunna göra det över den semesterperiod som nu stundar och som slutar i höst. Visst är väl detta ett historiskt steg. Det är faktiskt första gången som statsmakten i Sverige i lagstiftning förhåller sig till det faktum att det existerar samlevnad på homosexuell grund. Tyvärr är detta steg inte oomstritt. Det är anmärkningsvärt hur de borgerliga partierna, med krystade motiveringar, försöker undvika principen och tanken att alla former av samlevnad skall erkännas och kunna få lagstiftarens stöd. Det är anmärkningsvärt hur de borgerliga på olika sätt försöker skapa en klasskillnad mellan äktenskap och andra former av samlevnad, däribland mellan heterooch homosexuell samlevnad. De borgerliga partiernas framträdande är en bra vägledning för homosexuella medborgare när de skall lägga sin röst i 1988 års val. Men också i utskottets majoritetsskrivningar och i propositionen finner man uttryck av bristande konsekvens och rädsla inför traditionella föreställningar. Man vill reservera äktenskapsinstitutionen för samlevnad mellan man och kvinna, och hänvisar bl.a. i en något aningslös formulering till att detta tillhör bilden av normal samlevnad. Det är som om man inte riktigt förstår att ett samhälle med demokratiska institutioner måste bygga på pluralism. På samma sätt som Sverige är en mångnationell stat med stora och bestående invandrargrupper, på samma sätt som Sverige är en stat med organisationsfrihet och flerpartisystem, så måste vi erkänna pluralismen också då det gäller människors rätt och sätt att leva samman. Den stora vinningen med pluralism ligger just däri, att den bidrar till att bredda och fördjupa det sociala medvetandet, berika människors sociala och kulturella existens. På samma sätt som vi börjar lära oss inse, att invandrargruppernas kultur är en stimulans för Sverige, på samma sätt som vi lärt oss inse, att kvinnors jämlikhet utvecklar det personliga och samhälleliga livet — på samma sätt kommer jämlikhet för homosexuella att bidra till en vidgad och fördjupad syn på sexualiteten och på den mänskliga kärlekens väsen. Men för att de positiva resultaten av den demokratiska pluralismen skall hävda sig fordras bl.a. att man lever upp till dess princip och i olika medborgerliga hänseenden skapar likställdhet. Logiken kräver därför att man har samma lagstiftning på familjerättsområdet för alla. Till kampen för jämlikhet hör också att man aktivt motarbetar diskriminering och fördomar. Det samhälleliga klimatet har på senare år präglats av förstärkta konservativa värderingar på en mängd områden. Utbrott av främlingsfientlighet och hårdnande attityder mot fattiga och utslagna hör till bilden. Så har också övervåld mot homosexuella och skadegörelse mot organisationslokaler bildat oroväckande inslag. Detta talar för en klarare och distinktare samhällelig attityd. Negativ särbehandling av homosexuella bör därför förbjudas i grundlag på samma sätt som detta nu är förbjudet vad gäller negativ särbehandling på grund av kön och etnisk tillhörighet. Det är också nödvändigt att förstärka skyddet på arbetsrättens område. Det aktuella fallet vid Vasaskolan i Göteborg visar på detta. Vi från vpk menar dessutom, att utskottsmajoriteten tar för lätt på frågan om samlevnadsundervisningen i skolan. Det är ett område som i alltför hög grad överlämnas till lärares personliga godtycke. Både lärare och läromaterial lider av bristande kunskaper om homosexualitet. I de borgerliga partiernas ställningstaganden ligger en vägran att inse den samhälleliga och vetenskapliga verkligheten. Människor föds med ett mångsidigt spektrum av sexuella känslor. Ur dessa möjligheter fastläggs individens sexuella inriktning och bildar ett djupgående element i den psykiska personligheten. Man kan inte förföra en människa från en heterosexuell inriktning till en homosexuell eller tvärtom. Man kan inte genom psykoterapi eller beteendebehandling förändra ett heterosexuellt beteende till ett homosexuellt eller tvärtom. Det är förkastligt och skadligt för integrationen i personligheten att försöka göra så. Varje människa måste få uppleva sin sexuella identitet som positiv och utifrån den utvecklas känslomässigt och socialt harmoniskt. Homooch heterosexuella har alltid funnits i samhället och kommer alltid att finnas. De finns sida vid sida i alla samhällsklasser, som medborgare och landsmän. Av detta bör staten dra den logiska och moraliska konsekvensen. Den bör radera ut de svåra historiska skamfläckar som diskriminering och kriminalisering av homosexualitet i det förflutna har utgjort. Den bör visa ett demokratiskt och humant exempel inför den värld där i dag på många ställen hets mot och mord på homosexuella återigen blossar upp i skuggan av muslimsk fundamentalism eller reaganitisk nykonservatism. Det exemplet visar man genom att gå in för fullständig rättslig och medborgerlig likställdhet.

Herr talman! Jörn Svensson angrep de borgerliga, och det står honom fritt. Jag vill bara göra den deklarationen inför den fortsatta debatten att jag inte avser att polemisera med någon i detta ärende. Jag har respekt för att det finns de som har olika uppfattning i en fråga av denna art. Det är en fråga av etisk karaktär. Till Jörn Svensson vill jag bara säga att jag i etiska frågor icke heller tar ställning med hänsyn till väljarnas eventuella sympatier i valet 1988.
Herr talman! Vi kan ha olika syn på dessa frågor och framför allt finns det ingen anledning att diskutera etiska frågor. Men om vi ser på de praktiska frågor som lagstiftningen ändå måste omfatta och påverka kan vi i motsats till Jörn Svensson inte acceptera att all familjerättslig lagstiftning skall tillämpas lika för homosexuella och heterosexuella. Att vi inte vill utsträcka äktenskapet till att gälla homosexuella beror helt enkelt på att det är en grundmurad värdering i vårt land och i alla jämförbara länder att äktenskapet ingås av en man och en kvinna. Att lämna denna grundmurade inställning skulle vara helt främmande för vår kulturkrets. Jag tror för resten inte att det skulle stämma väl internationellt om två män eller två kvinnor dyker upp i något land med svenska pass och påstår att de är gifta med varandra. När det gäller adoption ser vi helt till barnets bästa. Barn, även adopterade barn, skall om möjligt ha en far och en mor och växa upp under sådana förhållanden. Det är en anledning. Den andra är rent praktisk. Inte i något av de länder varifrån barn adopteras torde det tillåtas att barn adopteras av ett homosexuellt par. Det är dessa synpunkter vi från utskottsmajoriteten har lagt på dessa frågor. Jag skall inte gå in på det allmänna talet om vad de borgerliga har tyckt eller sagt. Jag har redovisat centerns syn. Vi har en positiv inställning till att åtgärder vidtas, men vi är motståndare till att sambolagen skall tillämpas för homosexuella.

Herr talman! Jag vill bara kort säga till Jörn Svensson att ingen i denna kammare har använt begreppet klasskillnad i dessa sammanhang förutom Jörn Svensson själv. Beträffande frågan om en rättslig reglering har jag tydligt sagt att vi från folkpartiet önskar en rättvis, rimlig, rättslig reglering för de homosexuella. Jag hade hoppats att Jörn Svensson uppmärksammat detta. Det kan inte betraktas som nyanserat att bunta ihop alla de tre borgerliga partierna i denna fråga.

Herr talman! Det är något märkligt när två borgerliga talare till förmån för sin negativa inställning åberopar sig på det de kallar grundmurade föreställningar. Tänk, Martin Olsson och Per-Olof Strindberg, så många grundmurade föreställningar som har störtats i grus och aska under historiens gång! Det var inte så länge sedan — bara några decennier — som det här i Sverige var en grundmurad inställning att homosexualitet var någonting föraktligt. Går vi tillbaka till 50-talets hets, när stora respektabla tidningsorgan förföljde och hetsade mot homosexuella, då var det en grundmurad inställning. Men den grundmurade inställningen har fallit därför att människor dess bättre fostrar sig själva, avancerar i socialt medvetande och inser att gamla grundmurade föreställningar bör förkastas därför att de är föraktliga, orättvisa och odemokratiska. Så kommer det också att vara med den inställning ni har redovisat här i dag. Utvecklingen går dess bättre på en del områden framåt. Vad beträffar Per-Olof Strindbergs avsikt att inte polemisera med mig hade han bättre uttryckt denna avsikt om han över huvud taget inte hade replikerat. Slutligen, Bengt Harding Olson: Det är naturligtvis riktigt att ni vill ha en rättslig reglering, men ni vill inte ha den på lika villkor. Ni vill fortfarande klassa olika typer av samlevnad på olika sätt. Ni delar också den uppfattning som är gemensam för de borgerliga partierna, att det finns en bättre, högre eller mera befrämjansvärd form av samlevnad och att de homosexuella inte skall få vara delaktiga i den. Det är det jag polemiserar mot. Den inställningen är i längden ohållbar i ett civiliserat samhälle.
Herr talman! Det känns något onödigt att återigen behöva upprepa vad jag sagt. Både jag och folkpartiet gör inga klassningar av detta. Det är fortfarande Jörn Svensson som driver diskussionen om klassning av människor. Jag återupprepar och finner det nödvändigt att än en gång säga exakt vad jag sade tidigare: Naturligtvis saknas varje anledning att göra direkta jämförelser mellan skilda parrelationer. Varje parrelation har sin särställning och en självklar rätt till en rättvis reglering i ett rättssamhälle som vårt. Det tycker jag är en riktig syn i ett samhälle som präglas av pluralism och som talar och värnar om individen utan att göra någon värdering åt det ena eller andra hållet. Jag uppfattar det nästan som att Jörn Svensson är fångad i sin egen värdering.

Herr talman! Jag vet inte om Bengt Harding Olson är offer för illusionen att det finns en värderingsfri lagstiftning. Det är just i lagstiftningen som staten uttrycker en social värdering. När staten behandlar olika kategorier medborgare olika i den meningen att somliga ges sämre förutsättningar och andra bättre har staten naturligtvis gjort ett klassificerande ställningstagande. Jag kan däremot inte acceptera att en samlevnadslagstiftning som ansluter till praktiska förhållanden som är lika och gemensamma för alla former av samlevnad skall ha en skillnad i klassificeringen. Den uttrycker, vare sig man vill erkänna det eller ej, en dunkel föreställning om att det finns något som är bättre och något som är sämre i samlevnadsförhållanden. Så är inte fallet.

Herr talman! Förslagen i regeringens nu aktuella proposition ligger väl i linje med lagutskottets uttalande år 1973 att homosexuell samlevnad är en från samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform. Propositionen är också ett led i det arbete som har initierats av Nordiska rådet. Sålunda har Nordiska rådet i sin rekommendation nr 17 från 1984 rörande homosexuella rekommenderat ministerrådet att inom ramen för gällande lagstiftning i de enskilda länderna genomföra forsknings-, utredningsoch upplysningsarbete beträffande de homosexuellas situation. I rekommendationen anges även att möjligheterna att upphäva lagstiftning som diskriminerar homosexuella, liksom att genom lagstiftning främja homosexuellas likaställning och ge skydd mot särbehandling, bör undersökas. I Sverige har, efter genomförd parlamentarisk utredning, utvecklingen nu kommit så långt att riksdagen föreslås anta en särskild lag som har rubriken lag om homosexuella sambor. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att detta är en riktig utveckling och vi anför följande motiveringar som stöd för vår uppfattning. Antalet berörda människor är mycket stort, troligen större än vad vi i allmänhet föreställer oss. De homosexuella finns inom alla yrkesgrupper, såväl inom rent intellektuella arbeten som inom yrken med någon annan karaktär, t.ex. verkstadsindustri, byggnadsbranschen, anläggningsarbeten och hantverksyrken. Arbetsuppgifterna finns inom såväl statlig och kommunal verksamhet som inom det privata näringslivet. Liksom de flesta andra människor utför även de homosexuella sina arbetsuppgifter med iakttagande av plikttrohet och ansvar. Vi måste alla lära oss inse att det i vårt gemensamma samhälle alltid kommer att finnas en relativt stor grupp av människor som har en homosexuell läggning. Samhällets syn på homosexualiteten har utan tvivel under senare år blivit öppnare. Men från majoritetens sida anser vi ändock att det är angeläget att vidta åtgärder för att förändra de homosexuellas situation och bl.a. underlätta för dem att leva i stabila parförhållanden. Den av riksdagen nyligen antagna sambolagen, som träder i kraft den 1 januari 1988, är till för att skydda den svagare parten i ett samboförhållande och för att ge vägledning när praktiska problem av juridisk natur skall lösas då ett samboförhållande upplöses. De frågor som då är i fokus är fördelningen av bostad och bohag som har anskaffats för gemensamt bruk och rätten att mot ersättning överta den andra sambons bostad och bohag samt efterlevandeskyddet i fråga om det gemensamma hemmet. I homosexuella parförhållanden uppkommer ofta samma känslomässiga relationer som mellan parterna i heterosexuella samboförhållanden. Den ekonomiska sammanflätningen mellan två homosexuella som varaktigt bor tillsammans är i allmänhet densamma som i heterosexuella förhållanden. Det kan med fog hävdas att samma typer av problem uppkommer när ett homosexuellt parförhållande upplöses som vid andra samboförhållanden. Behovet av lagstiftning för homosexuella sambor är lika stort som för andra sambor. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att det är både rimligt och logiskt att riksdagen nu antar den särskilda lagen om homosexuella sambor. Med hänvisning till att en del tidigare talare har uttryckt oro över att den föreslagna nya lagstiftningen skulle kunna misstolkas — det finns en sådan oro i några av reservationerna — vill jag å utskottsmajoritetens vägnar anföra följande. I både propositionen och utskottets betänkande framgår att samma slags omständigheter skall vara vägledande när man bedömer om det föreligger ett heterosexuellt eller homosexuellt samboförhållande. Familjelagssakkunniga uttalade i sitt betänkande att det i det heterosexuella samboförhållandet måste fordras att båda parterna samlever helt frivilligt, och det bör krävas att båda har den nödvändiga rättsliga handlingsförmågan, så att inte ett obehörigt beroendeförhållande föreligger. Det får inte heller enligt familjelagssakkunniga vara fråga om parter mellan vilka sexuellt umgänge är straffbelagt. Som jag ser saken ligger det i kravet på äktenskapsliknande förhållande att det skall vara fråga om vad som allmänt är accepterat som ett parförhållande och alltså inte sådana förhållanden som samhället genom straffbestämmelser försöker motverka. Familjelagssakkunniga nämnde som exempel att ett samboförhållande i lagens mening inte kan föreligga vid samboende mellan föräldrar och barn eller mellan helsyskon. Det ligger i sakens natur att detsamma gäller när det är fråga om fall där någon utan att släktskap föreligger sammanbor med någon annan person som inte fyllt 15 år, alltså i fall där det sexuella umgänget mellan parterna är straffbelagt. Detta gäller naturligtvis i både heterosexuella och homosexuella förhållanden. Till undvikande av alla missförstånd bör det också nämnas att skillnaden mellan uttrycket äktenskapsliknande förhållande och uttrycket homosexuellt förhållande är att det första avser en heterosexuell relation, medan det andra avser en homosexuell relation. I övrigt har uttrycken samma innebörd och avser ett känslomässigt förhållande där parterna har gemensam bostad och ekonomi. Något direkt krav på sexuellt umgänge i det enskilda fallet uppställs varken för att ett heterosexuellt samboförhållande skall föreligga eller för att ett homosexuellt parförhållande skall föreligga. Mot den här bakgrunden är det svårt att förstå att en tillämpning av sambolagen på homosexuella parförhållanden skulle innebära att samhället på något sätt främjar eller uppmuntrar straffbara förhållanden med minderåriga.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 Med hänsyn till att vissa tidigare talare har sagt att man bör avstå från replikväxling i en sådan här etisk fråga, avstår jag från replikväxling i denna omgång. Skulle det däremot senare bli en fortsatt debatt med anledning av de olika reservationerna, skall jag gärna delta i den debatten.
Herr talman! Eftersom detta ärende tyvärr skall avgöras nu och inte i höst, som vi ville, får vi korta ner debattiden. Jag vill bara med Lennart Andersson ta upp frågan om vad Nordiska rådet har uttalat. Lennart Andersson sade ungefär samma saker som står i majoritetens skrivning på s. 9 i betänkandet. Detta kan ge intryck av att vi som motsätter oss att sambolagen skall gälla homosexuella inte skulle följa Nordiska rådets rekommendationer. Vi eftersträvar så långt möjligt en nordisk rättslikhet inom familjerätten. När det gäller sambolagen har vi i vårt land gått före de övriga nordiska länderna. Jag vill dock betona att det av Nordiska rådets rekommendation inte framgår att den skulle innebära någon rekommendation för oss att införa någon sambolag för de homosexuella. Det är den delen vi har gått emot från centerns sida. I övrigt stöder vi propositionen, både den del som behandlats i lagutskottet och den som behandlats i socialutskottet. Därmed motsvarar vårt ställningstagande väl de rekommendationer som har gjorts av Nordiska rådet.
Herr talman! Jag tänker inte avstå från replik, eftersom det är en så pass viktig lagstiftningsprodukt vi nu diskuterar. Denna debatt får nog faktiskt ta den tid den tar, även om slutet på den här vårsessionen börjar närma sig. Jag noterar med tacksamhet att Lennart Andersson har tagit upp frågan om lagens innehåll och dess tillämpning. Han säger att det inte finns någon oklarhet i lagstiftningen, och det låter ju tacknämligt. Men han slutar inte sitt anförande där, utan konstaterar omedelbart därefter att propositionen och dess skrivning inte räcker till för att man skall kunna förstå lagstiftningen. Den måste därför hämta extra stöd i förarbetena genom att man går till familjelagsakkunninga. Det låter sig ju göras. Men tydligen måste det vara på det sättet. Lennart Andersson kommer nu dessutom med egna tolkningsbidrag. Jag tycker att det är bra. Jag hade dock naturligtvis hoppats att denna lagstiftningsprodukt från början skulle ha tagit ställning till frågan om rättslig handlingsförmåga och hur man skall se på kriminellt könsligt umgänge. Men nu har vi i varje fall Lennart Anderssons ord på detta, och det är ju bättre än inget.
Herr talman! Jag vill först rikta några ord till Martin Olsson. Såväl under behandlingen i utskottet som nu i debatten i dag säger Martin Olsson att man från centerns sida håller sig inom ramen för den rekommendation som Nordiska rådet har antagit och att Nordiska rådet inte har sagt att vi skall utsträcka sambolagen till att även omfatta de homosexuella. Nej, Nordiska rådet har inte i detalj sagt på vilket sätt varje enskilt land skall lagstifta — det är riktigt. I rekommendationen står emellertid att man skall undersöka möjligheterna att upphäva lagstiftning som diskriminerar homosexuella, att man genom lagstiftning skall främja homosexuellas likaställning och ge dem skydd mot särbehandling osv. När vi nu skall främja de homosexuellas likaställning, är det väl naturligt att vi i nuvarande läge i Sverige fattar beslut om sambolagen. Inget annat parti har hittills kunnat presentera någon annan lagteknisk lösning som skulle vara sambolagen överlägsen. När Martin Olsson säger att centern har accepterat propositionen i alla andra delar utom när det gäller sambolagen, låter det ju bra. Sambolagen är emellertid verkligen ett av de centrala avsnitten i propositionen. Säger man nej till den så säger man också nej till ganska stora delar av propositionen i dess helhet. Bengt Harding Olson kritiserar propositionen för att vara ofullständig på någon punkt. Jag kan då notera att det är först nu när den särskilda lagen om homosexuella sambor publiceras som man från ett par andra partier börjat ta upp den här aspekten om att formuleringarna kunde ha varit tydligare. När vi behandlade sambolagen för heterosexuella i samband med äktenskapsbalken var det däremot ingen som tog upp motsvarande diskussion, trots att man kan säga att det rent lagtekniskt är samma sak. Jag kan inte frigöra mig från tanken att de här senaste debatterna är en konstruktion. Jag tror inte att det bland våra domstolar och våra jurister i allmänhet råder någon oklarhet om vad man avser vare sig med sambolagen eller med den särskilda lagen för homosexuella samboende.
Herr talman! Jag vill bara kortfattat notera att införandet av en lag, som gör att sambolagen skall tillämpas även på de homosexuella, fjärmar Sverige från den lagstiftning som för närvarande gäller i övriga länder. Vi från centern är för förslagen som skall hindra diskriminering av homosexuella och öka förståelsen för de homosexuella. Men vi är emot att sambolagen skall gälla för dem.

Herr talman! Min människosyn bygger på två grundprinciper som jag betraktar som heliga för mig själv. Den första är att envar individ har rätt att fritt besluta om sitt livs utveckling och sitt livs relationer — till människor, ideologier, organisationer eller vad det än må vara. Den andra principen är att i den mån en individs val inte leder till annans nackdel eller till intrång i någon annans frid, har den individen rätt att påräkna andra individers och samhällets respekt. Lägg till dessa två grundprinciper min övertygelse att äktenskapet är en institution som bygger på kristna värderingar, som tillkom för att värna familjen som vårdform och som central institution i samhällsbyggnaden. Då faller mitt ståndpunktstagande mycket enkelt på plats, med självklarhetens befrielse. Med dessa utgångspunkter är det klart att det finns människor som inte vill ingå äktenskap och att det finns människor för vilka äktenskapet inte passar som samlevnadsform.

Lagstiftningen måste åstadkomma institutioner där alla individers samlevnadsformer uttryckligen och öppet respekteras. Riksdagen har nyligen antagit en sambolag som jag liksom andra moderater har varit djupt kritisk mot. Vi måste konstatera att sambolagen, tillämpad på homosexuella förhållanden, är en än sämre lagstiftningsprodukt. Men eftersom min utgångspunkt hela tiden är att vi inte har rätt att visa någon form av särskillnad mellan de olika samlevnadsformerna, måste vi nu, sedan sambolagen tillkommit för heterosexuella förhållanden, också acceptera att den finns för homosexuella förhållanden. Annars skulle vi diskriminera, annars skulle vi klassa. Jag har i min reservation velat tydligt anvisa hur jag ser lösningen, nämligen inte alls såsom en unik idé från min sida utan med tillämpning av de principer som redovisades i den utredning som övervägde dessa frågor, Homosexuella och samhället. Vi måste ge homosexuella människor rätt och möjlighet att tillgodogöra sig det väsentliga i det familjerättsliga systemet — rätten till att välja djupet och innebörden i samlevnadsformen — genom att i lagen anvisa hur det går till. Jag hoppas att många är så intresserade att de efter detta verkligen vill läsa vad jag skrivit i reservation.

Vi har socialministern här, och jag hoppas att hon sitter med vid voteringen och får registrera ett starkt stöd för den här reservationen. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till min reservation, vars nummer är 4, och även till reservation nr 5.

Herr talman! Låt mig först säga att jag kan instämma i de grundprinciper som Nic Grönvall här har utvecklat och att jag avser att efterleva hans råd att stödja hans reservation i den mån folkpartiets reservation faller. Herr talman! Det är med ett visst vemod som jag tar till orda i den här debatten. Den gäller ett problem som förtjänar en långt större uppmärksamhet än vad det kan få så här på sluttampen av riksdagsåret under mycket stark tidspress. Homosexuella i vårt land — liksom världen över — lever i ett samhällsklimat som genomsyras av många fördomar. Dessa fördomar är vitt spridda; doften av den känns långt in i riksdagshuset. De normer och förväntningar som råder i samhället bidrar på många sätt till att göra livet tungt och svårt för människor med homosexuell läggning. För ett upplyst samhälle borde det vara en självklar plikt att försöka tränga tillbaka dessa fördomar och på allt sätt motverka öppen och förtäckt diskriminering. Det var mot den bakgrunden som socialutskottet för tio år sedan begärde en bred belysning av de homosexuellas situation i samhället, den belysning som sedermera utfördes av den utredning som tillkallades av den första Fälldinregeringen. Utredningen kom 1984 med ett digert betänkande, som regeringen sedan har använt åtskilliga år att grubbla över. Vi har nu fått, i något avskalat skick, de överväganden som utredningen kom fram till i en proposition till riksdagen. Jag vill för min del markera att jag inte anser frågan vara utagerad med det beslut som riksdagen nu kommer att fatta. Här återstår frågor som vi behöver diskutera ingående i framtiden. Redan för 14 år sedan uttalade riksdagen på förslag av lagutskottet att den ansåg samlevnad mellan två parter av samma kön vara ”en ur samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform”. Homosexutredningen föreslog att man nu skulle göra en mer positiv markering, och detta förslag har också upprepats i en motion av Roland Sundgren. För egen del vill jag beklaga att propositionen på denna punkt inte har följt utredningen och att vi inte heller här i riksdagen har kunnat följa Roland Sundgrens motion i ett enhälligt uttalande. Låt mig nu komma in på några sakfrågor i betänkandet. Den första gäller frågan om homosexuella flyktingar. I motion So153 har Hans Petersson i Röstånga föreslagit att 3 § i utlänningslagen skall förtydligas, så att det blir fullt klart att den som förföljs på grund av sin homosexualitet skall kunna omfattas av flyktingbegreppet. Vi folkpartister stöder det kravet, och jag yrkar därför bifall till reservation 7. I samma motion föreslås att Sverige skall ta ett internationellt initiativ för att få till stånd överläggningar om de problem som i många länder möter flyktingar som förföljs på grund av sin homosexualitet. Vi stöder också det förslaget, och jag yrkar därför bifall till reservation 8. En annan fråga gäller brottsbalkens regel om olaga diskriminering. Vi tillstyrker förslaget om att det förbudet skall vidgas så att det omfattar även diskriminering som sker på grund av att någon har homosexuell läggning. Vi stöder också förslaget om att allmänt åtal skall kunna väckas för förolämpning, som riktas mot enskild person på grund av hans eller hennes homosexuella läggning. Vad gäller kravet på ett särskilt diskrimineringsförbud i regeringsformen menar vi att ett sådant inte behövs, därför att de regler som redan finns i regeringsformen innehåller mycket klara markeringar. En fråga som är mycket viktig gäller diskrimineringen av homosexuella i arbetslivet. Det finns alltför många exempel på att sådan diskriminering alltjämt förekommer. Jörn Svensson nämnde tidigare ett som är ytterst upprörande, ett fall då en lärare i Göteborg har vägrats förnyad anställning sedan han öppet deklarerat sin homosexualitet. Att bekämpa den typen av diskriminering är i första hand en uppgift för facket, men jag vill gärna tillfoga att om det i framtiden visar sig att facket inte mäktar med den uppgiften, som Inga Lantz antyder i sin reservation, får vi ta upp frågan här igen och tillgripa lagstiftning. Får jag till sist återvända till frågan om opinionsbildningen. Mitt intryck är att fördomarna mot homosexualitet under lång tid trängdes tillbaka, men att vi de senaste åren tvingats notera hur de åter vinner terräng.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

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1986 87 nr 124 gällande de homosexuellas situation i samhället, såvitt propositionen hänvisats till socialutskottet. Vidare behandlas motioner som rör dessa frågor. Propositionen i övrigt har behandlats i lagutskottets betänkande nr 28 kring vilket debatten nyss rört sig. Herr talman! Socialutskottet tillstyrker i betänkandet regeringsförslaget om ändring av brottsbalkens bestämmelser om olaga diskriminering och om åtal vid förolämpning . De föreslagna ändringarna innebär att bestämmelserna om olaga diskriminering utvidgas till att omfatta även diskriminering som sker på grund av att någon har homosexuell läggning samt att åtal i vissa fall skall kunna väckas också på grund av förolämpning mot någon av samma skäl. Herr talman! Jag har i dessa avseenden reserverat mig mot utskottets betänkande och ställer upp för de synpunkter och skäl som förts fram i den moderata motionen So0154 av Björn Körlof m.fl. samt motion §0156 av Alf Svensson gällande yrkande 1 delvis i båda motionerna. Det innebär yrkande om avslag på förslaget om ändring i brottsbalken. Herr talman! Diskriminering av homosexuella genom bestämmelser i lagar eller förordningar förekommer inte i Sverige. Inte heller synes faktiskt diskriminering i vardagslivet vara särskilt utbredd. Så sägs i betänkandet. Det kan därför enligt min och många andras mening inte anses vara motiverat att bestämmelserna om olaga diskriminering utvidgas till att omfatta nya grupper om dessa inte utsätts för diskriminering. Det kan heller inte uteslutas att om en utvidgad lagstiftning sker, detta kan komma att innebära ett utpekande av en viss grupp som propositionen avsågs vilja skydda. I praktiken skulle det i stället kunna leda till ökad risk för verklig diskriminering. Risken är stor för en fokusering av nämnda grupp som inte står i rimlig proportion till andra grupper. Det kan i sin tur leda till ännu större problem. Att på detta sätt, som sker genom lagförslaget, ta fram en viss grupp kan inte vara ägnat att leda till något positivt. Andra grupper som avviker från vad som uppfattas av en bred allmänhet såsom varande normalt, kan komma att kräva motsvarande skydd — skydd, så att säga utöver det som varje medborgare redan har rätt att kräva enligt nu gällande lagstiftning. Det saknas enligt min mening anledning att ensidigt utvidga bestämmelsen om olaga diskriminering till att omfatta även homosexuella. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Herr talman! Med hänvisning till det anförda samt mot bakgrund av den alltjämt tämligen restriktiva hållningen mot att föra ärekränkningsbrott under allmänt åtal avstyrker jag utskottets förslag att åtalsregeln vid förolämpning utvidgas att omfatta förolämpning med anspelning på homosexuell läggning. Detta framgår i reservation nr 4 till vilken jag härmed yrkar bifall. Till sist, herr talman, under förutsättning av bifall till reservationerna 3 och 4 yrkar jag bifall till reservation nr 5, som innebär avslag på propositionens förslag till lag om ändring i brottsbalken i den mån det inte behandlats under momenten 4 och 5 i betänkandet.

Herr talman! Jag skall beröra de delar av propositionen om de homosexuellas situation i samhället som socialutskottet haft att behandla. Det gäller förslag om ändring av brottsbalkens bestämmelser om olaga diskriminering och om åtal vid förolämpning. Det innebär att bestämmelsen om olaga diskriminering utvidgas att omfatta även diskriminering på grund av att någon har homosexuell läggning, samt att allmänt åtal kan väckas för förolämpning mot någon med hänvisning till hans eller hennes homosexuella läggning. Det understryker och klargör samhällets allvarliga syn på sådana företeelser. Ett organisationsstöd föreslås till de homosexuellas organisationer och socialstyrelsen får i uppdrag att samordna och följa utvecklingen och återkommande ge rapport till regeringen. 1977 tillsattes en utredning som skulle belysa de homosexuellas situation i samhället. Herr talman, den utredningen visade att homosexualitet är omgivet av många fördomar och vanföreställningar, kort sagt stor okunnighet. Homosexualitet uppfattas oftast som rent fysiskt utövad sexualitet. Kärlek uppfattas som något som bara kan uppstå mellan man och kvinna. Jag tycker det är viktigt att betona vad utredningen konstaterat nämligen: att den enda skillnaden mellan homosexuella och heterosexuella är att de förra känslomässigt dras till personer av samma kön och att det också inrymmer förälskelse, tillgivenhet, samhörighet, ömhet och kärlek. Herr talman! Om man läser den undersökningsrapport som är fogad till utredningen får man en mycket god inblick i hur homosexuella själva upplever sin situation. Den ger verkligen ökad kunskap och därmed förståelse. Den är ett viktigt dokument. Det framhålls att homosexuella har svårighet att komma i kontakt med varandra och att det ofta sker på ett sätt som inte gynnar uppkomsten av mer varaktiga relationer. Undersökningen visar också att de är mycket rädda för att röja sig för andra. De anpassar sin livsföring så att deras känslor och relationer skall bli dolda. De som berättar om sig själva gör det i allmänhet bara för noga utvalda personer. Därför är det inte så vanligt att de då möts av fientliga reaktioner. Många har fått positivt gensvar och möts av intresse, men det är också vanligt att de omedelbara reaktionerna är avvaktande, osäkra och besvärade. I det ögonblick någon väljer att framträda öppet finns det mycken rädsla och ångest, eftersom det aldrig är säkert att de inte möts av avståndstagande. Det är lätt att förstå att det upplevs oerhört pressande att på grund av omgivningens attityder tvingas att uppleva sig själv som brottslig eller onormal, att skämmas Över vem man är, att vara rädd för att utsättas för diskriminering eller förolämpningar. Det är detta vi måste ändra på. Naturligtvis förekommer det även bland homosexuella sådant som inte är önskvärt eller är brottsligt ur samhällets synpunkt. Det får då bedömas precis som hos alla andra, men det är inte det som behandlas här. Herr talman! Utredningen har resulterat i en proposition, även om det tog litet tid. Enligt den skall alla former av diskriminering motarbetas och undanröjas genom den lagstiftning som jag tidigare har nämnt och genom information, undervisning och en öppen samhällsdebatt. När det gäller samhällsdebatten betonas de kristna samfundens särskilda ansvar. De har stor betydelse för människors ställningstagande i den här frågan. Ett särskilt uppdrag läggs på socialstyrelsen, att i samråd med andra berörda myndigheter och de homosexuellas egna organisationer följa utvecklingen vad beträffar förekomst av diskriminering och utvecklingen av information till och om homosexuella. Utvecklingen av forskning skall också följas. Rapport skall ges återkommande till regeringen. Det ingår i uppgiften dels att planera styrelsens egna informationsinsatser, dels att följa andra myndigheters information om homosexuella och deras situation. Herr talman! Utskottet har med bred majoritet tillstyrkt propositionen i de delar som vi har haft att behandla. Utskottet delar också propositionens uppfattning att skolan har en grundläggande betydelse. Utskottet understryker därför den stora betydelse som samlevnadsundervisningen har i de olika lärarutbildningarna för att det sedan skall få genomslag i skolan. Det gäller naturligtvis även för vårdutbildningar och på det sociala området. Det är en uppgift för UHÄ att överväga behovet av sådan undervisning när utbildningsplaner fastställs. Det förutsätts också att skolöverstyrelsen noga följer utvecklingen och bedömer vilka insatser som behövs, liksom att ansvariga myndigheter arbetar vidare så att studerande på olika nivåer får korrekt och fördomsfri information. Det är viktigt inte minst för hur homosexuella blir bemötta inom sjukvård och för att skolhälsovårdspersonal skall kunna ge elever det stöd och den hjälp som de kan behöva. Jag vill också erinra om att statens institut för läromedel har till uppgift att granska läromedel i samhällsorienterande ämnen. Herr talman! Korrekt information och undervisning har stor betydelse för att förändra attityder och fördomar, och de förslag som nu föreligger bör leda till öppenhet och till att vi accepterar och stöder homosexuella. Jag vill i sammanhanget erinra om arbetsmarknadens parters, de fackliga organisationernas, betydelse och ansvar för situationen inom arbetslivet. Mycket betydelsefullt är också det arbete som de homosexuellas egna organisationer utför. Det är bra att de ges ökat ekonomiskt stöd. Beträffande motionsförslag om ändring i utlänningslagen är det utskottets uppfattning att den nuvarande tillämpningen av utlänningsförordningen i praktiken erbjuder ett tillfredsställande skydd. Utskottet utgår också ifrån att regeringen följer såväl tillämpningen av utlänningslagstiftningen som utvecklingen i andra länder där förföljelse kan förekomma eller kan befaras uppstå. Herr talman! Till detta betänkande är fogade nio reservationer dels med förslag till ytterligare åtgärder, dels med avslagsyrkanden på lagförslagen. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer med hänvisning till vad jag har anfört och med hänvisning till utskottets utförliga motiveringar, som återfinns i betänkande 31. Propositionens förslag är väl avvägda, och frågorna kommer att följas och återkommande rapporteras av socialstyrelsen — det är viktigt. Jag yrkar slutligen bifall till socialutskottets hemställan i dess betänkande nr 31.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 31, som nu behandlas, berörs skolans samlevnadsundervisning, vilket också Ingrid Andersson nämnde. Det är naturligt att i det sammanhanget ta upp de homosexuellas problem. Ingen grupp i vårt samhälle skall behöva lida av diskriminering av något slag. När man i samlevnadsundervisningen tar upp diskriminering, som det ju finns många former av och exempel på, så är diskriminering av de homosexuella en sådan form. På samma sätt som vi bekämpar apartheid i Sydafrika eller religionsförföljelserna i Sovjet har vi anledning att också sopa rent framför vår egen dörr. Diskriminering av de homosexuella är ett specialfall av den diskriminering som har funnits i alla tider och i alla länder. Även om det självfallet är det enda naturliga för det stora flertalet pojkar och flickor, kvinnor och män att söka en varaktig livsgemenskap med en person av motsatt kön och att det ingår hem och en familj, där barnen är en naturlig del, i den satsning på framtiden som man då gör, så är det just mot den bakgrunden angeläget att öka förståelsen för den minoritet det här är fråga om. Det som avviker från vad flertalet anser som det naturliga, nämligen ett heterosexuellt förhållande, kan lätt framstå som både främmande och skrämmande. Undervisningens uppgift måste då vara att skapa förståelse för den grupp det här är fråga om och som måste upplevas som integrerad i samhället. Att bekämpa diskrimineringen betyder att man skapar en ökad förståelse för tillvarons komplexitet, att verkligheten ofta är nyansrikare än vad man själv från början kunnat föreställa sig och att det finns en pluralism också på detta livsområde. Man får kanske inte heller glömma bort att det i vårt samhälle tillåts olika syn på homosexualitet. Också det är en konsekvens av livsåskådningarnas och religionernas mångfald i vårt samhälle. När det gäller samlevnadsundervisningen, oavsett till vilken grupp den är riktad, så är den entydig i det avseendet att när man ingår i ett förhållande, så skall avsikten vara ett varaktigt förhållande och att man skall visa trohet i förhållandet. Det var en gemensam concensus hos den grupp som arbetade med skolans handledning i samlevnadsundervisning. Att den gruppen, parlamentariskt sammansatt, var så enig i detta vitala avseende väckte en viss uppmärksamhet då och t.o.m. skepsis hos människor som alltjämt dröjde sig kvar i 60-talets sexliberalism. Men det var kanske ett tidens tecken. I dagens situation har det tillkommit fler, mer drastiska motiv för den inställning som den här gruppen hade. Det finns anledning att betona trohetsaspekten också i undervisningen om de homosexuella, något som de för övrigt numera själva betonar. Det är en moteld som de själva har anlagt mot de levnadsvanor som gjort dem till en riskgrupp när det gäller aids. Ett socialt problem i samband med sexualitet är prostitution. Skolan har naturligtvis som en viktig uppgift att varna för den risken, ty det är en marknad med snabba pengar, med lockande höga vinster men samtidigt stora insatser. Den har alltid funnits och kommer alltid att finnas som en skugga. Men vad man kan göra är att få denna skugga att tunnas ut och förblekna. Det sker genom upplysning, inte minst genom skolan. Prostitutionen drabbar ju unga människor, speciellt om de är beroende av knark eller hallickar. Det är viktigt att också denna skuggsida tas fram till skärskådan, inte minst som en varning till de unga som i denna halvskumma hjortpark glupskt betraktas som lovliga byten. Här finns anledning att vara på sin vakt mot en alltför ytlig och lättköpt tolerans. En tolerans som tolererar allt har stor släktskap med likgiltighet. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Den 27 maj i år, den dag då detta ärende från början var tänkt att behandlas, var det exakt tio år sedan riksdagen godkände socialutskottets betänkande 1976/77:37. Där föreslogs att de homosexuellas situation i samhället skulle utredas. Riksdagens så gott som enhälliga uppfattning, att homosexuell samlevnad är en ur samhällets synvinkel fullt acceptabel samlevnadsform, var utgångspunkten för uppdraget att anvisa vägar för att undanröja kvarvarande diskriminering av homosexuella. Ett decennium från ord till handling — det är ingenting ovanligt i statliga utredningars historia men en lång tid för dem som kämpat mot fördomar och diskriminering, mot oförståelse och tystnad. Regeringen har dock till sist samlat sig till en proposition. Den ansluter ganska väl till utredningens förslag — särskilt väl, vill jag notera, till de borgerliga ledamöternas linje. Men propositionen är i vissa fall rätt passiv. Det gäller frågan om hets mot folkgrupp, där lagstiftning tillstyrkts av flertalet remissinstanser men ej föreslås i propositionen. Det gäller de familjerättsliga frågorna, där ett antal punkter ej blivit närmare penetrerade under de år ärendet legat i regeringskansliet. Och det gäller asylrätten, där regeringen hänvisar till 31 § utlänningsförordningen, när en diskussion om tillämpningen av 3 § utlänningslagen är mer relevant. Dessa frågor, som aktualiserats i en motion av Gunnel Liljegren, Elisabeth Fleetwood och mig, har dock fått en seriös behandling i utskotten, och jag har här inget annat yrkande än om bifall till Nic Grönvalls reservationer rörande det familjerättsliga området. På en punkt är jag dock en smula besviken på socialutskottets behandling av vår motion. Det gäller diskrimineringsombudsmannens ansvarsområde. Denna befattning tillkom efter homosexutredningens avslutande och behandlades därför inte av den. Diskrimineringsombudsmannen skall genom skilda åtgärder motverka diskriminering av de olika grupper som de homosexuella i utredningen och i propositionen jämställs med. Det hade därför varit naturligt att låta diskrimineringsombudsmannens ansvarsområde omfatta även de homosexuella. Utskottet söker slingra sig ifrån detta genom ett luddigt resonemang om skillnader mellan diskriminering av homosexuella och andra. Man hänvisar även till att regeringen avser ge socialstyrelsen i uppdrag att särskilt följa utvecklingen vad beträffar diskriminering av homosexuella. Socialstyrelsen kan säkerligen göra mycket för de homosexuella. Men utskottet försummar att påpeka att socialstyrelsen var en av de få remissinstanser som avstyrkte att brottsbalkens bestämmelser om olaga diskriminering skulle vidgas till att omfatta homosexuella. Här sätter således regeringen Prot. 1986/87:136 bocken till trädgårdsmästare. Jag förutsätter att det inte är så att diskrimine ringsombudsmannen själv saknar intresse för denna utvidgning av sitt revir. Ty om så vore: Kan man tänka sig en mer utrerad form av diskriminering än att vara diskriminerad av diskrimineringsombudsmannen? Så kan det inte vara, och jag hoppas därför att, om diskrimineringsombudsmannens verksamhet blir framgångsrik och till nytta för de berörda grupperna, han själv tar initiativ till att också de homosexuella inkluderas i bevakningen. IT anslutning till propositionen har väckts ett par motioner som vittnar om bristande förståelse för den problematik som vi diskuterar. Jag skulle rekommendera dessa motionärer — och för övrigt även alla andra — att läsa bilaga 3 i utredningen om de homosexuellas situation . Den har titeln Det okända och förbjudna och är en sammanställning av intervjuer med homosexuella genomförda av en av utredningens sekreterare, Per Arne Håkansson. Den bild som här ges av vilsenhet, förtvivlan och bitterhet, men också av glädje, ömhet och kärlek hör till de djupast mänskliga dokument som existerar i svenskt utredningsväsende. För dem som har ögon men intet ser kan en sådan läsning vara ett sätt att få fjällen att falla. Se människan!

Herr talman! Låt mig först yrka bifall till reservationen och mycket kortfattat redovisa skillnaderna i förhållande till majoritetstexten. Vi skriver i vår reservation att vi vill att det skall tillskapas särskilda högskoleenheter på Gotland, i Blekinge och i ”fyrstadsområdet”. I det sammanhanget tycker vi också att man bör se över möjligheterna att för den södra delen av Sverige skapa en motsvarighet till projektet Bergslagens tekniska högskola. Vi har i vår reservation valt att kalla detta projekt Smålands tekniska högskola. Vi har i vår reservation också uttalat att man bör se över möjligheterna att ytterligare decentralisera högskoleutbildningen i Stockholmsområdet och att målsättningen för detta arbete bör vara att tillskapa en särskild högskoleenhet för den södra delen av Storstockholmsområdet.

Herr talman! Utskottet anser att en förutsättningslös utredning bör göras av frågan om den framtida högskoleutbildningen i Gotlands och Blekinge län samt i ”fyrstadsområdet” och i den södra delen av Stockholms län. Jag tycker att det är bra att en bred majoritet här i riksdagen står bakom denna skrivning. Utskottets förslag har också hälsats med tillfredsställelse i de berörda regionerna. Jag tycker därför att det är litet synd att centern ställer sig vid sidan av denna positiva skrivning. Centern väljer att, som Larz Johansson sade, beträffande tre av områdena visserligen skriva in en viljeinriktning men tillför uttryck som ”bör” och ”om möjligt”, så att förslaget i sak inte kommer att skilja sig från majoritetens. I de avseendena är reservationen minst sagt onödig. För det fjärde området väljer centern en annan och starkare skrivning. Dessutom föreslår man att utredningen skall vidgas till en rad frågor som inte har tagits upp i vare sig propositionen eller motionen. Som jag ser det skulle utredningen bara försvåras av att man nu godkänner skrivningar som innebär prioriteringar och vidgningar av uppdraget. Jag menar att det är en bättre metod att först låta utredaren studera behov och förutsättningar och på grund av dessa lägga fram sina förslag. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! De regionala högskolorna har i växande utsträckning profilerat sig genom att inrikta sin verksamhet på regionala behov. Man har regelmässigt sökt dra nytta av närheten till den regionala utbildningsefterfrågan. Hur viktigt detta är för en regions framtida utveckling och ekonomiska kraft har redovisats av professor Åke E. Andersson i hans framtidsstudie Den fjärde logistiska revolutionen. Tillsammans med transportinfrastrukturen är högskoleutbildning den helt avgörande faktorn för en regions utvecklingskraft. Utvecklingen mot ett alltmer expansivt högteknologiskt samhälle understryker denna betydelse. För närvarande är emellertid inte mindre än fem olika universitet och högskolor huvudmän för högskoleutbildningen i ”fyrstadsområdet”. Detta är administrativt krångligt och tungrott samt ekonomiskt onödigt belastande. Mot bakgrund av detta har Elver Jonsson och jag själv från folkpartiet motionerat om en på sikt fristående högskoleenhet i Fyrstad. Ett embryo finns redan i Fyrstads högskolekommitté med dess kansli, där man möter en mycket stor efterfrågan från regionen och dess industrier. Regionens folkmängd uppgår till ett normalläns. Förutsättningarna borde således vara synnerligen goda för en högskola i Fyrstad. Fyrstad har därmed alla möjligheter att befästa sin position som en av landets framtidsregioner. Redan i folkpartiets regionalpolitiska partimotion påpekade vi vikten av regionala högskolor för en expansiv utveckling utanför storstäderna. Förskräckelsen blev då så mycket större när regeringen i sin proposition endast tog upp Blekinge och Gotland i detta sammanhang. Åter skulle Fyrstad bli bortglömt av regeringen. Jag måste dock, herr talman, här få uttrycka min tillfredsställelse över att Ingvar Johnsson från Trollhättan och övriga socialdemokrater dragit sitt strå till stacken i utskottet och nu ställer upp för att mana på regeringen till en förutsättningslös utredning av frågan om den framtida högskoleutbildningen i bl.a. Fyrstad. Jag vill påstå att detta innebär en samlad kraftfull manifestation över partioch blockgränserna, som ställer regeringen under ordentligt tryck. Detta faktum får nu inte förmörkas av det käbbel som helt plötsligt utbrutit i massmedia mellan socialdemokraterna och centern om denna reservation, som ju har sin tyngdpunkt på helt andra områden. Den linje som utskottet efter folkpartimotionen nu valt är ett stort och viktigt fall framåt för högskolan i Fyrstad. Jag kan därför, herr talman, inte annat än med glädje instämma i yrkandet om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag hade inte tänkt ta upp någon debatt i denna fråga, men kan inte låta bli att hälsa Anders Castberger och folkpartiet välkomna till arbetet för de regionala högskolorna. Centern, socialdemokraterna och vpk har varit intresserade av små regionala högskolor ända sedan tiden för högskolereformen. Det var synd att detta uppvaknande skulle ta tio år, men välkomna ombord!
Herr talman! Vi som talat för majoritetsskrivningen eller för reservationen har skurit ned vår talartid, eftersom tiden nu är så knapp i kammararbetet. Men när Anders Castberger försöker ge intrycket att folkpartiet skulle vara det parti som står för kravet på fler regionala högskolor och för regionala högskoleverksamheter måste jag, precis som Larz Johansson gjorde, begära ordet. Jag kan inte låta bli att registrera att folkpartiets aktivitet har varit mycket liten vad gäller ”fyrstadsområdet”. År 1978 motionerade socialdemokraten Hilding Johansson om verksamhet inom området. Under de följande åren har socialdemokratiska motioner väckts praktiskt taget varje år. År 1985 väcktes en centermotion och en folkpartimotion, således sju år efter det socialdemokratiska initiativet. Under de senaste månaderna har det också väckts ytterligare motioner. Jag vill säga: Välkommen in i aktiviteten! Det är bättre sent än aldrig. Jag kan också konstatera att det under de borgerliga regeringsåren icke togs några initiativ i den fråga som Anders Castberger tar upp. Däremot har det tagits en rad initiativ under den socialdemokratiska regeringens tid. Jag har också fått noggrant bekräftat att det inte i någon folkpartistisk partimotion eller kommittémotion har tagits något initiativ.

Herr talman! Nu försöker helt plötsligt både centern och socialdemokraterna att referera till gamla segrar, under det att jag i mitt något förkortade anförande försökte redovisa den situation som för närvarande trots allt gäller. Vi anser att vi för att slippa en söndring och andra regionala och provinsiella initiativ i denna fråga bör gå på den linje som majoriteten valt, nämligen en förutsättningslös utredning. När Ingvar Johnsson säger att socialdemokraterna tog initiativ för många år sedan, är det i och för sig riktigt. Men sedan har ju ingenting hänt. Faktum är trots allt att när propositionen väl kom, kunde jag inte finna att just Ingvar Johnsson motionerade. Jag hade inte tänkt gå in på den saken.

Herr talman! Anders Castberger säger att ingenting har hänt. Innevarande år genomförs högskoleutbildning i Fyrstad för ungefär 10 milj.kr. Anders Castberger har tydligen inte uppmärksammat den verksamheten.
Herr talman! Bara några få ord. I mitt anförande redovisade jag också delar av det som redan finns, nämligen ett Fyrstads högskolekansli och en särskild kommitté för denna verksamhet. Jag är mycket väl medveten om detta, men Ingvar Johnsson skall akta sig för att försöka ta åt sig hela äran av att denna verksamhet = Prot. 1986/87:136

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 40 om träfiberprövning gäller ett lagförslag om regleringen av användningen av träfiber inom skogsindustri och bränslesektor. Den lag som nu gäller daterar sig från 1975. Det som skiljer det lagförslag vi nu skall diskutera från nu gällande lag avser frågan om vad som skall betraktas som träfiber. Man undantar i lagförslaget en del av de fibrer som kommer fram vid själva skogsavverkningen samt returpapper. Herr talman! Under hundra år har den svenska internationellt mycket konkurrenskraftiga skogsindustrin byggts upp. Den har lyckats göra det utan att ha behov av någon lag som reglerar användningen av träfiber. Ingen skall väl tro att skogsindustrin skulle investera i nya anläggningar för miljarder, om man inte visste att man hade tillgång till råvara. Jag är övertygad om att Rune Jonsson, som är socialdemokraternas talesman i denna debatt och själv har många års erfarenhet från en skogsindustri i Norrland som inte har särskilt mycket egen skog, är medveten om att lagen om träfiberprövning från 1975 i praktiken inte fungerat eller tagits i bruk när det gäller det företaget. I så fall skulle det företaget inte ha varit så lönsamt och ha haft tillgång till så mycket råvara som fallet är i dag. Det är i rätt hög grad sysselsättningsaspekter som styr, och mindre frågan om träfiber. Moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet har varit överens om att någon lag på detta område inte behövs. Vi har i hög grad stöd för vårt ställningstagande genom att det i bilaga 6 till långtidsutredningen sägs att ”behov av någon prövningsrätt för användning av skogsråvara för skogsindustriella ändamål ej längre är vid handen. De risker för konkurrens om råvaran som utredningen ” — dvs. den utredning som ligger bakom det föreliggande lagförslaget —” oroar sig för ser vi tvärt emot som något positivt. Konkurrens är i regel en samhällsekonomisk önskvärd företeelse och därför inte något som bör regleras bort.” Med hänvisning till vad som sägs i betänkandet och till vad jag här citerat ur bilaga 6 till långtidsutredningen yrkar jag bifall till de reservationer som moderaterna i näringsutskottet står bakom.

Herr talman! Tre partier i denna kammare har en gemensam utgångspunkt i tilltron till marknadsekonomin. I en marknadsekonomi bestäms priset av efterfrågan och utbud. Det bör gälla också för träfiber. Regeringen vill i sin regleringsiver inte acceptera den principen. Det är dumt av den. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1.

Herr talman! Med hänsyn till kammarens pressade arbetssituation skall jag fatta mig mycket kort. Huvudfrågan i det betänkande vi nu behandlar är: Behövs det en lag om träfiberråvara eller inte? Centern anser, liksom moderater och folkpartister, att en sådan lag inte behövs, och vi yrkar därför avslag på proposition 1986/87:105. Det finns en konkurrens om skogsråvaran mellan massaindustrin och tillverkarna av skogsbränslen. Men samtidigt ger en ökad användning av skogsbränsle möjligheter att med rimlig ekonomi ta ut större kvantitet industriråvara. Mycket talar för att även om en del massaved blir bränsle, kommer det samtidigt fram så mycket mer massaved tack vare möjligheten till avsättning till energived att det ändå blir ett plus för skogsindustrin. I centern anser vi det självklart att icke nödvändig reglering skall undvikas, och därför beklagar vi att socialdemokraterna med vpk:s hjälp driver igenom den onödiga lagen om träfiberråvara. Vi i centern har gjort ett extra försök att i varje fall något minska byråkratin och hindren för en fritt fungerande marknad. I reservation 6 yrkar vi i andra hand att prövningsgränsen för bränslesektorn skall höjas med 10 000 m? fast mått per år till 25 000 m?. Men inte ens detta har socialdemokraterna och vpk kunnat acceptera. Övertron på centrala regleringar är mycket påtaglig hos dessa två partier. Moderaterna har en förvånande orealistisk syn på energibeskattningen på inhemska bränslen. Moderaterna vill ha samma energiskatt på biobränslen som på oljan, trots att biobränslen med en fullgod förbränning är mycket miljövänliga och ger betydande skatteintäkter via den sysselsättning som de ger upphov till. För statskassan ger sannolikt biobränslen fria från energiskatt lika stora skatteintäkter per energienhet som oljan ger med nuvarande energibeskattning. Moderaternas energiskattefunderingar i reservation 2 tycks styras av en överdriven vilja att skapa något slags monopol för massaindustrin avseende skogsråvaran. På sikt tror jag att moderaternas förslag är till skada för massaindustrin. Vpk vill förbjuda eldning av returpapper. Ingen önskar att returpapper eldas upp. Vi i centern tror dock inte att detta problem bäst löses med lagstiftning. Lagen i sig ger ingen ökad kapacitet för användning av returpapper. Den höjer inte heller kvaliteten på returpapper eller ökar dess lagerbeständighet.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

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisternas principiella syn på träfiberprövningen kan kort sammanfattas som följer. Med ett övergripande samhälleligt synsätt är användningen av virkesoch fibertillgångar intressanta, eftersom olika användningsområden skiljer sig avsevärt i slutproduktpris, arbetsåtgång och energianvändning. Från vår utgångspunkt finns alltså övervägande skäl för en träfiberprövning som tar hänsyn till en avvägning mellan såga, koka och bränna. Vpk ställer sig alltså helt avvisande till ett slopande av träfiberprövningen, något som förordas i den gemensamma borgerliga reservationen. Vi anser det som närmast lättsinnigt ur industripolitisk synpunkt att inte ta in returpappret under prövning i träfiberlagen. Utbyggnaden inom den returpappersanvändande industrin borde stimuleras. I stället kan risken för att betydande kvantiteter returpapper eldas upp medföra att utbyggnadsplaner skrinläggs och att därmed insamlandet av returpapper inte kommer att öka inom Sverige. Ur både energiförbrukningsoch resurshushållningssynpunkt bör returpappret återanvändas i produktion av pappersprodukter. Vänsterpartiet kommunisterna har därför föreslagit inrättandet av en returpappersfond. Förslaget har utförligt motiverats i vår motion, till vilken jag hänvisar. Herr talman! Utskottsmajoriteten har på varje punkt avvisat vpk:s förslag. Vänsterpartiet kommunisterna hävdar att en optimering av returpappersinsamlandet i Sverige vore önskvärd för att vi skall kunna hushålla med viktiga naturoch energitillgångar. Vi anser också att bränning av returpapper inte bör komma i fråga. Om den returpappersanvändande industrin byggs ut i önskvärd omfattning, skulle det också finnas efterfrågan på den ökande mängd returpapper som kan samlas in i Sverige. Endast genom ett bifall till vpk-reservationerna till detta betänkande främjar riksdagen en industripolitik som bygger på god resurshushållning, låg energiförbrukning och flera jobb. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga vpk-reservationer till detta betänkande.

Herr talman! Med hänsyn till kammarens pressade tidsschema inskränker jag mig till att hänvisa till de motiv för lagförslaget som vi anför i betänkandet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på reservationerna.